Herr talman! Shadiye Heydari har frågat mig om jag utifrån de två nya utredningarna är beredd att ompröva mitt ställningstagande och verka för att servicekontoret i Angered bevaras. Regeringen har gett två uppdrag vad gäller myndigheters service, och båda redovisades i mitten av april 2012. Statskontoret har haft i uppdrag att kartlägga medborgares och företags behov av service i samverkan, hur myndigheters service i dag uppfyller dessa behov i hela landet samt om förutsättningarna för service i samverkan behöver förbättras. Försäkringskassan har haft i uppdrag att i samråd med Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Pensionsmyndigheten genomföra en djupgående analys över medborgarnas servicebehov och presentera en långsiktig lösning för hur myndigheten på olika sätt ska möta de försäkrade och medborgarna. Rapporterna är under beredning i Regeringskansliet. Som jag framförde förra gången är utgångspunkten för regeringens styrning att myndigheter ska ha stor handlingsfrihet att utföra sina uppgifter. Val av lokal för att bedriva verksamheten är en fråga som avgörs helt och hållet av den myndighet som ansvarar för verksamheten, i det här fallet Skatteverket.

Herr talman! Först vill jag tacka finansminister Anders Borg för svaret. Ett servicekontor behövs i Angered. Det är därför jag skrev en ny interpellation. Det är oroväckande att inte ens de som bor i Angered känner till att man kommer att lägga ned kontoret och flytta till centrala Göteborg. Detta har upprört boende, alla göteborgare och även företrädare för ett flertal partier. Som jag sade förra gången är det 50 000 invånare i Angered. Kontoret har besök av många personer. Det är ca 230 personer som besöker kontoret. Det är inte bara på grund av att de har dåliga lokaler som de vill flytta. Det är på grund av att de har så många besök att de inte klarar av trycket. De borde kanske anställa fler i stället för att flytta lokalen till centrala Göteborg. Som ministern sade i sitt svar är det Skatteverket som organiserar sin verksamhet. Det är inte ministerns ansvar att göra detta. Men om inte myndigheten sköter sig, vem ansvarar för det, ministern? Är det inte du som har det ansvaret? Jag går tillbaka till utredningarna som nämndes. Det är 70 procent av de återkommande besöken som görs av personer med utländsk bakgrund. Det är något som talar för att det finns ett behov i Angered. Det står i rapporten från Försäkringskassan att vissa grupper av olika anledningar kommer att vara i behov av ett personligt möte. Det är också ett klart besked till ministern. Vad gäller rapporten från Statskontoret säger man att cirka en femtedel av besökarna vid de gemensamma servicekontoren har ärenden till flera myndigheter vid ett och samma besökstillfälle. Det är positivt att de kan samarbeta om de kan få vara kvar i Angered. Detta visar att det i dagsläget finns ett stort behov av personliga möten och lokal närvaro i Angered. Servicekontoret behövs. Hur tolkar finansministern detta? Min andra fråga till finansministern är om han utifrån de två nya utredningarna är beredd att ompröva sitt ställningstagande och verka för att servicekontoret i Angered ska bevaras.
Herr talman! Myndighetsstyrningen i Sverige bygger på att vi i riksdagen stiftar lagar och på att regeringen på den grunden utfärdar förordningar eller ger målsättningar för myndigheterna i deras regleringsbrev. Detta är grundläggande svensk myndighetstradition som har tjänat Sverige väldigt väl. Vi har alltså oberoende myndigheter som tillämpar lagar och följer förordningar. Vi har inte ministerstyre. Vi har ingen ministerstyrning i enskilda ärenden, och vi har inte ministerstyre när det gäller myndigheternas organisation eller val av lokaler. Jag kan naturligtvis inte överpröva eller ompröva Skatteverkets ställningstagande om servicekontoret i Angered. Skatteverket måste fatta de beslut som man finner nödvändiga för att på bästa möjliga sätt erbjuda en bra service i Göteborg. Sedan har vi fått utredningar, och dem har vi all anledning att titta på. Det som till exempel lyfts fram av Statskontoret är att vi bör se över hur vi kan tydliggöra målen för myndigheternas servicegivande, så att de bättre ser vilka grupper eller serviceområden som bör förstärkas. Man vill att vi ska se över hur vi finansierar myndigheternas service i samverkan. Man vill att vi ska titta på om det går att vidga samverkan så att den kan inkludera fler myndigheter - man nämner Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten och Lantmäteriet som några exempel. Detta är frågeställningar som vi noggrant måste bereda vidare i Regeringskansliet för att se om det finns skäl att se över denna samverkan. Både Statskontoret och Försäkringskassan framhåller också att vi nu har en omfattande förskjutning av servicen, inte minst på Skatteverkets område, där allt fler människor deklarerar via elektroniska tjänster. Vi ska konstatera att svensk myndighetsservice, inte minst Skatteverkets, är av mycket hög kvalitet. Det framgår av Statskontorets genomgång att myndigheternas service till medborgarna i grund och botten fungerar väldigt väl. Att man särskilt kan säga det om Skatteverket tycker jag framgår av att vi har fått en rad olika enkäter som visar att människor uppfattar att de får bra service och känner förtroende för Skatteverket, trots att det i grund och botten är en besvärande omständighet att servicen handlar om att man måste betala in pengar till Skatteverket. Vi ska naturligtvis behandla Statskontorets rapport med stor nogsamhet, men varken den rapporten eller Försäkringskassans rapport kan påverka hur regeringen förhåller sig till Skatteverket i en sådan fråga som servicekontoret i Angered. Det är en fråga som ska och måste avgöras av Skatteverket, och det måste skötas utifrån Skatteverkets egen lokala organisation i Göteborg och i Västra Götaland. Det är inte ett regeringsärende och bör heller inte vara det.
Herr talman! Jag ska tacka ministern för undervisningen. Det verkar som om jag inte kände till reglerna. När det gäller servicen är det så här: Den service vi har är bra, så låt oss ha servicen kvar. Problemet är att man kommer att förstöra för de boende i Angered genom att flytta kontoret till centrala Göteborg. Det är det som det handlar om. I den förvaltningspolitiska propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt skriver regeringen att myndigheter ska tillhandahålla service med god tillgänglighet och kvalitet. Samtidigt är det regeringen som har det övergripande ansvaret för att tillgången till service och servicens kvalitet är likvärdiga i landet. En utgångspunkt för servicegivande är att myndigheterna tar hänsyn till befolkningens skilda behov och förutsättningar. Jag upprepar vad jag sade tidigare. Det finns ett stort behov i Angered. Servicekontoret har dagligen besök av många som kommer dit av olika anledningar. Ett annat problem vi har är att om Skatteverket inte ändrar på sitt beslut på grund av prestige kommer man att belasta våra ungdomar med att göra skattekontorets arbete. De får nämligen sitta och översätta de krångliga blanketter som finns. Det blir de som får sitta och hjälpa sina föräldrar att fylla i blanketterna. Det finns även ungdomar som har svårigheter med det. Tycker ministern att det är okej att vi ska belasta våra ungdomar med detta? Vad anser ministern är service med god tillgänglighet och kvalitet? Är det inte regeringen som har det övergripande ansvaret?
Herr talman! Naturligtvis är det regeringen som har det övergripande ansvaret för myndighetsstyrningen, och den sker via lagar, förordningar och regleringsbrev. Hur detta sedan tillämpas i enskilda områden i Sverige är upp till de enskilda myndigheterna. Vi har inte den typ av detaljstyrning att vi i regeringen går in och kontrollerar var man bör ha sina servicekontor. Så har det aldrig varit i Sverige, och så kommer det aldrig att bli i Sverige. I grund och botten ska vi ha oberoende myndigheter som sköter sin verksamhet. Därför kan jag inte ge något annat svar på denna interpellation än att det är Skatteverket som sköter detta och som kommer att sköta det i framtiden, och det är Skatteverkets beslut som är avgörande. Det kommer att gälla oavsett vilken regering vi har i Sverige i framtiden. Det vi kan tala om här är övergripande myndighetsstyrning. Det var därför jag tog min utgångspunkt i Statskontorets rekommendationer: Vilken typ av mål för servicen bör man ha, vilken typ av finansiering bör vi ha för samverkansformerna och vilken typ av myndigheter bör ingå i detta? Detta ska vi naturligtvis noggrant behandla, för vi har en bra och välfungerande myndighetsservice, och det är det som är regeringens ansvar. Det är inte regeringens ansvar att överpröva enskilda beslut i Skatteverket, utan det är en diskussion som man i sådana fall bör föra direkt med Skatteverket. Det har ju också förts en lokal dialog i de frågorna. Det är Skatteverket som äger dessa beslut och bör fatta dem självständigt utifrån hur man bedömer att man uppfyller målen.
Herr talman! Jag har full respekt för myndigheten. Självklart ska myndigheten ha handlingsfrihet. Detta handlar dock om statens medel. Om myndigheten inte sköter sig, vem ansvarar då? Vem ska se till att myndigheten sköter sig på rätt sätt? Det handlar om tillgänglighet och bra service till medborgarna. Det handlar också om att man ska använda statens medel på rätt sätt och där de behövs. De behövs hos oss i Angered, punkt slut! Personliga möten är viktiga för oss. Det handlar om tryggheten för de boende. Angeredsbornas vädjan är att statsrådet gör något. Grip in och stoppa beslutet! Prestige är inte styrka! Det vill de att jag ska skicka med i den här debatten. Min fråga till ministern är om han utifrån debatten och de två nya utredningarna är beredd att ompröva sitt ställningstagande och att verka för att servicekontoret i Angered blir kvar. Avslutningsvis vill jag lämna över Angeredsbornas namnunderskrifter till ministern. De har skrivit under för att påverka detta och stoppa flytten av kontoret till centrala Göteborg. Vi behöver ha kontoret kvar!
Herr talman! En minister kan inte gripa in och ändra ett myndighetsbeslut av ett mycket enkelt skäl. Det strider nämligen mot den grundläggande utgångspunkten i vår grundlag. Vi har inte ministerstyre.

Den grundläggande utgångspunkten är och förblir att det är Skatteverket som fattar beslut om var man ska bedriva sin verksamhet. Därmed har vi alltså haft en klarläggande interpellationsdebatt om detta, och jag vill tacka för att jag har fått namnunderskrifterna. Jag har naturligtvis stor förståelse för att medborgarna i Angered vill ha en bra myndighetsservice.